Fru talman! Gunnar Axén har frågat mig om hur jag avser att agera för att projektet Ostlänken snabbt ska kunna bli färdigställt och vilka konkreta besked jag kan ge om när Ostlänken kan bli färdigställd. Regeringen beslutade den 19 februari förra året att fastställa den nationella banhållningsplanen för perioden 2004-2015. I planen ingår utbyggnaden av Ostlänken med 2,4 miljarder kronor under perioden 2010-2015. Den ekonomiska planeringen är alltså säkrad för att kunna genomföra en första etapp av projektet. Banverket arbetar nu med den fysiska planeringen och räknar med att Järnvägsutredningen är klar 2007. Därefter ska regeringen pröva om projektet är tillåtligt i förhållande till miljöbalkens krav. Slutligen ska också järnvägsplaner fastställas. I dagsläget finns alltså ingenting mera som jag eller regeringen kan göra för att påskynda färdigställandet av Ostlänken.